Fru talman! Margot Wallström säger att det är lämpligt att vi, i samband med att det kommer en ny lärarutbildning med annan inriktning, får ta ställning till ett nytt betygsystem. Det är precis vad föredraganden aviserar i propositionen. I propositionen görs överväganden om betygsystemet vid lärarutbildningen. Det är alltså inte så att man bortser från eller struntar i svårigheterna. Men man anser att frågan skall lösas i sitt rätta sammanhang, och det är därför som den tas upp i den aviserade propositionen.

Fru talman! Det kan inte ha undgått Margot Wallström att frågan om betygsättning vid lärarutbildningen inte är löst i och med dagens beslut. Det har heller ingen påstått. Det aviseras ju också att man skall återkomma med förslag i betygsfrågorna. Margot Wallström kan inte heller vara okunnig om de utomordentligt svåra, faktiska hinder som det innebär att fullständigt slopa dagens system för betygsättning, samtidigt som man har kvar ett poängmässigt mycket formaliserat meritvärderingssystem. Det finns ju, som jag sade tidigare, ett mycket starkt samband mellan dessa två saker. En övervägande opinion bland myndigheter och övriga berörda anser också att poängsättningen skall vara kvar när det gäller att värdera meriter. Anledningen är naturligtvis att det ofta är så, att ett stort antal befattningshavare vid ett och samma tillfälle söker en mängd tjänster. Det skulle innebära en enorm arbetsbörda för myndigheterna att t.ex. intervjua eller på annat sätt värdera de sökandes meriter vid ett slopande av det poängmässiga meritvärderingssystemet. Det finns alltså många överväganden att göra. Det har också hävdats att det är rimligt med någon form av schablonmässig meritvärdering, eftersom tjänsternas innehåll är så likartat. Jag kan bara understryka att överväganden av skilda slag beträffande betygssystemet kommer att göras i lärarutbildningspropositionen. Margot Wallström får vänta till dess. Det är alltså inte alls fråga om att inte ta tag i frågan eller att strunta i den. Tvärtom pågår arbetet på att försöka lösa den.

Fru talman! En ny syn på föräldrarnas roll i skolan håller på att växa fram. Det gäller både föräldrarnas inflytande över skolan och föräldrarnas medverkan i skolan. Ett första viktigt steg för att ge föräldrarna större inflytande över skolan togs strax före jul, när riksdagen godkände förslaget om samrådsskyldighet för rektor och pekade på möjligheten att inrätta skolkonferenser, där elever, föräldrar och personal tillsammans skall avhandla viktiga frågor. Man kan konstatera att Sverige fortfarande ligger efter de andra nordiska länderna när det gäller föräldrarnas inflytande i skolan, men här togs ett första viktigt steg. Jag hoppas att skolkonferenser nu kommer att inrättas i varje skola, så att vi får ett verkligt fint lokalt samarbete. Man börjar också alltmer bli enig om att föräldrar skall ses som en tillgång för skolan. Kontakterna mellan hemmen och skolan skall inte ses som en kostnad, utan som en tillgång. Det betonas i läroplanen och dess mål och riktlinjer. Och det betonas ännu mer i det förslag som utredningen om närmare kontakter mellan hem och skola lade fram förra sommaren och i den utredning om föräldrautbildning som barnomsorgsgruppen kom med ungefär samtidigt. Att föräldrarnas företrädare finns med i skolöverstyrelsens styrelse är helt i linje med denna syn på kontakterna mellan hemmen och skolan. Och det är väl egentligen överflödigt att säga att det också är angeläget att det finns ett nära samarbete mellan skolans ledning och elevernas egna organisationer. Inom Riksförbundet Hem och skola har den suppleantplats som förbundet på senare tid har haft i skolöverstyrelsens styrelse varit mycket uppskattad. Det är inte framför allt rösträtten vi har varit ute efter, utan just att få insyn och kunna delta i styrelsens arbete. I en motion i anslutning till den proposition om skolöverstyrelsen som vi nu diskuterar har jag därför föreslagit att elevoch föräldraorganisationerna skall få nominera företrädare till var sin suppleantplats. Det skulle de kunna göra oavsett vilken av de två huvudmodeller för styrelsens organisation som väljs. Någon tycker kanske att det är underligt att föräldrarna skall kunna nominera en suppleant för Landstingsförbundets representant, men så sker faktiskt i dag. Och det har inte vållat några problem, såvitt vi har kunnat uppfatta. Jag är naturligtvis besviken över att förslaget inte har tagits upp, varken av utskottet eller reservanterna. Men som har framgått av diskussionen finns det litet mer uttalad förståelse för behovet av deltagande av elever och föräldrar i skolöverstyrelsens styrelse i den socialdemokratiska reservationen 2 till utbildningsutskottets betänkande 38. I denna reservation uttalar socialdemokraterna sig direkt för att elevoch föräldraorganisationerna skall bli adjungerade till skolöverstyrelsens styrelse. En sådan lösning skulle tillgodose det väsentliga för i varje fall Hem och skola, nämligen att få insyn och att få rätt att vara med i styrelsens arbete. Jag noterade med glädje de positiva ord som Ylva Annerstedt sade när hon å utskottets vägnar talade om det naturliga i att adjungera elevoch föräldraorganisationerna. Men eftersom det i reservationen finns klart uttalat att föräldraoch elevorganisationerna bör delta i skolöverstyrelsens styrelsearbete, kommer jag för säkerhets skull att stödja den, när frågan om elevoch föräldrainflytandet ställs under särskild proposition. Och jag vill vädja till de många ledamöter som är medlemmar eller aktiva i Hemoch skola-rörelsen att, oberoende av partitillhörighet, i denna omröstning göra på samma sätt som jag.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad och tacksam för att Gabriel Romanus ger oss rätt i den socialdemokratiska tolkningen av hur den borgerliga utskottsmajoriteten har behandlat frågan om elevoch föräldrarepresentation i SÖ:s styrelse. Det är en likgiltig inställning till representation för de grupperna. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna, och vi har fått lov att reservera oss. Det är alltså så att elevorganisationerna samt Hem och skola och dess ordförande Gabriel Romanus i denna fråga får lov att lita till socialdemokraterna i riksdagen.

Fru talman! I den vpk-motion som gäller propositionen om skolforskningen varnar vi för att den föreslagna nya indelningen i sakområden inom skolöverstyrelsen kan begränsa den fortsatta skolforskningen till det schablonmässiga. Forskningsuppgifter som i dag är angelägna kan då komma att hamna emellan eller tvärs över de tänkta nya sakområdena. Erfarenheterna av den hittills bedrivna skolforskningen är inte uppmuntrande för vetenskapliga framsteg på området. Skolöverstyrelsen har hittills dominerat och styrt denna forskning, och forskningen har vägletts av kortsiktiga bedömningar. De kritiska och övergripande perspektiven har fått stå tillbaka. Som belägg för det resonemanget anför vi i motionen ett citat ur en mycket kritisk skrift av professorerna Karl-Georg Ahlström och Erik Wallin, där det klart utsägs att en mot skolöverstyrelsens grundsyn kritisk forskning inte får stöd utan i stället hindras. Hindret ligger enligt de båda kritikerna däri att den kritiska forskningen inte kan inordnas i de av skolöverstyrelsen prioriterade problemställningarna. Därför väcker vi i motionen frågan, om inte skolforskningen nu i stället borde frigöras från skolöverstyrelsen. Det är inte svårt att få instämmanden från alla håll i att det finns stora och svårlösta problem i dagens skola. Det finns en fortgående och ökande segregation inom grundskolan, där en utsortering och utslagning av elever sker på grund av klasstillhörighet och social bakgrund. Men vi är alls inte överens, från skilda politiska utgångspunkter, vare sig om orsakerna eller om hur denna företeelse skall angripas och förändras. Det går helt visst också att få bred samstämmighet kring konstaterandet att grundskolan i dag lyckats dåligt med att ge våra barn tillräckliga kunskaper. Men vi är djupt oense om den önskade kunskapens innehåll. Skolsituationen i dag är fylld av dagliga konflikter och arbetsstörningar. Det är också de flesta överens om. Men inriktningen av de lösningar vi vill pröva är vi inte överens om — här går meningarna starkt isär. Det är på dessa och andra problemområden som skolforskningen kan vägleda fortlöpande och framtida ställningstaganden. Men redan i fråga om valet av kritiska teorier som utgångspunkter för forskningen har vi givetvis olika meningar och olika mål, med tanke på samhället som helhet. Risken med en byråkratstyrd forskning ligger givetvis i att den överdrivna försiktigheten och opportunismen ödelägger vetenskapligheten och hindrar renodling av kritiska perspektiv. Det inrymmer också en risk för att oförenliga teorier till förfång för vetenskapligheten blandas med syftet att tillfredsställa lika oförenliga politiska mål. Det är alltför lätt att dölja de rådande maktstrukturerna bakom den förment sakliga och oberoende ställningen hos ett statlig ämbetsverk. Politiska partier kan möjligen kompromissa. Men oförenliga kraftintressen kan aldrig jämkas samman. Det gäller också när vi väljer framtid och utveckling för skolan. Därför är skolforskningens inriktning och valen av problemställningar politiska frågor. En väg att demokratisera valen av problemställningar för denna forskning skulle då kunna vara att låta de politiska partierna använda en del av pengarna för forskning på skolans område. En annan väg vore att ett helt politiskt beredningsorgan med företrädare för samtliga riksdagspartier inrättades för att garantera en allsidighet i skolforskningen. Fru talman! Den fortlöpande debatten om skolans mål är nödvändig. Det är därför en ljuspunkt i den proposition vi nu behandlar att skolöverstyrelsen föreslås att i fortsättningen bidra med underlag för förändringar och utveckling av mål och strategier. Det är då också att hoppas att avsikten är att dessa underlag skall publiceras fortlöpande för att stimulera debatten. I propositionen påtalas med rätta den ”betydande frihet som nu råder att tolka riksdagens läroplansbeslut i skilda riktningar”. Detta är givetvis ett problem, oavsett vilka mål riksdagens majoritet har uppställt. Därför borde också riksdagens beslut när det gäller läroplaner och annat tillåtas gå längre och bli mer detaljerade i fortsättningen. För att ge underlag för sådana politiska beslut skulle framdeles även en särskild parlamentarisk grupp, fristående från skolöverstyrelsen, kunna fylla en viktig uppgift. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionerna 2005 och 2010 av Lars Werner m.fl.

Fru talman! Frågorna om nedrustningsarbetet på internationell nivå och vad Sverige kan göra i detta sammanhang har i år föranlett sex olika motioner, partimotioner och enskilda motioner, motioner från s, vpk, m och c. Dessa motioner behandlas i utrikesutskottets betänkande nr 26, som nu föreligger. Utskottet är enigt i alla sina ställningstaganden. Enigheten mellan de stora partierna i denna fråga är i och för sig ingen nyhet. Av tradition har det varit så sedan Sverige i Nationernas förbund på 1920-talet började ta aktiv del i det internationella nedrustningsarbetet. I detaljer kan meningarna ibland dela sig — från moderat håll har vi stundom varnat för överdriven optimism — men om hur Sverige bör handla har enigheteni stort sett alltid varit stor. Enligt denna eniga mening bör vi med all kraft och med till buds stående medel verka för en balanserad rustningsbegränsning, rustningskontroll och nedrustning. Tyvärr har vi som en liten nation begränsade möjligheter att påverka stormakterna. Den som tror att sådana finns och att vi i kraft av någon sorts påstådd moralisk överlägsenhet skulle ha mer talerätt än andra länder är utan tvekan rudbeckianskt yverboren, ja, t.o.m. kanske en smula naiv. När Sverige har kunnat göra stora insatser har det främst berott på att en del av våra internationellt arbetande har väckt förtroende både genom sin kunnighet och skicklighet och sina talanger. Det bästa exemplet härpå är Dag Hammarskjöld, men det finns också många andra, ingen nämnd och ingen glömd. Det hör till historiens paradoxer att i tider då människan synes ha uppnått det tidigare ouppnåeliga, erövring av rymden, och genom elektroniken utplånande av gränserna i rummet, i samma tid är risken för förstörelse och kaos genom människans egna åtgöranden större än någonsin. Vilka risker för framtiden tar vi inte med de pågående förändringarna av luftlagren! Och vilka risker medför inte kärnvapenarsenalen! Man beräknar att det i dag finns 60 000 kärnvapen med en sprängverkan av 5 ton trotyl för varje enskild människa. Allt detta är välkänt; jag behöver inte ge ytterligare exempel. Ändå kan det vara av ett visst intresse att ta del av färska uppgifter från SIPRI:s i dagarna utkommande årsbok. Enligt denna var världens militärutgifter 1980 överstigande 500 miljarder dollar, huvuddelen genom NATO och Warszawapakten. Siffran brukar ställas i relation till hjälpen till tredje världen som är en tjugofemtedel av detta belopp. Samtidigt bör man emellertid ha i minnet att denna tredje värld under en tioårsperiod har ökat sin del av militärutgifterna till 16 26 mot tidigare 9 20. Kärnvapenproven har samtidigt fortsatt. År 1980 har, fortfarande enligt SIPRI, 49 prov genomförts. Från 1945 till 1980 har 1 271 sådana prov genomförts i Förenta staterna, Sovjetunionen, United Kingdom, Frankrike, Kina och Indien. Vad har då nu senast skett internationellt? Den andra konferensen år 1980, som skulle se över tillämpningen av icke-spridningsavtalet för kärnvapen, blevistort sett ett misslyckande. Vid den gjordes, som SIPRI säger, ”föga för att stärka fördraget”. Den nu pågående europeiska säkerhetskonferensen i Madrid blir måhända något mer framgångsrik, men det vet man ännu inte. Och konferensen har blivit långt mer utdragen än vad någon kunde tänka sig när den började i fjol. Nu beräknas den avslutas först i juli månad, och frågan är om det är möjligt ens då. Den sysslar huvudsakligen med att diskutera förtroendeskapande åtgärder och förbereda terrängen för en särskild konferens härom. För en sådan konferens har Sverige anmält sitt stora intresse av att stå som värdland. Över huvud taget har den svenska delegationen i Madrid varit uppskattat aktiv men föret har varit trögt, mycket trögt. En ljusglimt finns att notera från en annan konferens — den konvention som har åstadkommits rörande särskilt inhumana vapen, undertecknad av ett trettiotal stater, däribland Sverige som har tagit mycket aktiv del i också denna konferens. Som helhet har naturligtvis spänningen mellan supermakterna försvårat och hindrat nedrustningsarbetet. SALT II genomfördes icke. Ockupationen, trots avtalet, i Afghanistan spolierade tilliten för lång tid framåt. Oron i och kring Polen, som långt ifrån är avslutad utan snarare i tilltagande de senaste dagarna, verkar i samma riktning. 180 exemplar av SS-20, Sovjetunionens medeldistansrobot med tre kärnvapenstridsspetsar, ett vapen avsett för Europa och i någon mån för Kina, har lagts ut på förbanden, och NATO har meddelat sin avsikt att inom några år förbandslägga Pershing 2 och kryssningsrobotar. Dock skall först förhandlingar sökas med Sovjetunionen. Mot denna bakgrund är det knappast förvånande att optimismen inte är stor inför FN:s extra möte om nedrustningsfrågor nästa år. Det är ej heller underligt att människorna känner berättigad oro och fruktan och att fredsrörelser av olika slag växer fram i de delar av världen där sådana rörelser är tillåtna. Det är som bekant icke överallt fallet. Nu till motionerna, herr talman! Jag skall kortfattat gå igenom dessa — kortfattat därför att kammarens arbetsprogram är ansträngt och även därför att jag icke vill genom utförlig föredragning hindra kammarens ledamöter från att ta del av aktstyckena i fråga. De motioner som väckts kan hänföras till tre grupper. Den första gruppen rör det svenska nedrustningsarbetets inriktning. Här finns en partimotion från s och en moderat motion. I båda framhålls vikten av att man noga följer den militärteknologiska utvecklingen och ägnar stor uppmärksamhet åt vapensystemens kvalitet. Utskottet delar motionärernas mening och framhåller liksom tidigare försvarsutredningen — den nu sittande — den svenska grundsynen att nedrustningspolitiken utgör en del av den svenska säkerhetspolitiken. Utredningsoch planeringsresurserna bör inriktas på ett vidsträckt område. Övervägandena bör tillgodose behovet av beredskap och handlingsflexibilitet. Särskilda initiativ på nedrustningsområdet kan tänkas få återverkningar på vår egen säkerhetspolitiska situation. Någon särskild utredning anser utskottet emellertid inte påkallad utan hänvisar till den basorganisation som finns samt till nedrustningsdelegationen. Utskottet förutsätter att regeringen fortsättningsvis vidtar de åtgärder som krävs för att på lämpligt sätt förstärka den långsiktiga planeringen. Därmed anser utskottet syftena med dessa motioner tillgodosedda. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden behandlas i fyra motioner. I den delen konstaterar utskottet först att de nordiska länderna i dag de facto är kärnvapenfria. Danmark och Norge har sålunda ålagt sig den begränsningen i sitt NATO-engagemang att de icke i fredstid tillåter stationering av kärnvapen på sitt territorium. Det är att märka att Norden som geografiskt begrepp icke är kärnvapenfritt. I Östersjön patrullerar ju sovjetiska atomubåtar. För att en kärnvapenfri zon skall komma till stånd krävs medverkan av kärnvapenmakterna. Inskränkningar i deras möjligheter att använda kärnvapen är en förutsättning för en sådan zon. Från svensk sida har därjämte hävdats att medelsdistansrobotar och tekniska kärnvapen, som är avsedda för mål inom zonen eller som är stationerade nära zonen och har så korta räckvidder att de främst är lämpade att sättas in mot mål inom zonen, bör dras bort som ett led i en överenskommelse. Denna svenska uppfattning har vidhållits obruten under en följd av år, och utskottet åberopar en rad uttalanden härför. Uppfattningen delas av utskottet. Tidigare — i betänkandet 1979/80:22 — har utskottet och riksdagen uttalat att ett framtida kärnvapenfritt Europa borde vara en målsättning. I dag anser utskottet det också angeläget att samtal på nytt kommer i gång för att på sikt minska den europeiska kärnvapenarsenalen. En kärnvapenfri zon i Norden skulle enligt utskottets mening kunna utgöra en länk till sådana diskussioner mellan framför allt supermakterna och de stater som har kärnvapen om en faktisk kärnvapennedrustning i ett större geografiskt område än Norden. Denna fråga har diskuterats mellan de nordiska regeringarna vid flera utrikesministermöten och senast vid statsministermötet på Harpsund för några dagar sedan. Svensk beredvillighet att diskutera ett kärnvapenfritt arrangemang i Norden under förutsättningen att andra berörda stater är villiga att delta i en sådan diskussion kvarstår oförändrad. Enligt utskottets mening bör regeringen hålla fortsatt nära kontakt med övriga nordiska regeringar för att undersöka om en gemensam grund finns i våra länder i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Finns dessa förutsättningar bör arbetet gå vidare. I vpk:s motion finns en rad andra yrkanden. De olika punkterna skall jag icke ingå på utan bara nämna några. Enligt motionen borde riksdagen uttala att en svensk nedrustning är en förutsättning för ett kraftfullt agerande för en internationell nedrustning. Utskottet har tidigare uttalat — och upprepar detta nu — att en ensidig svensk nedrustning icke skulle främja freden i världen. Förslaget från samma håll att riksdagen hos regeringen skulle hemställa om åtgärder som uttrycker Sveriges oro över och ogillande av NATO:s förhandslagring av militär materiel i Skandinavien avstyrks med den motiveringen att utskottet icke ser någon anledning att uttala bristande förtroende mot Norges agerande i sammanhanget. Norge och Danmark torde sköta de sakerna bäst på egen hand utan svenska pekpinnar. Emellertid finns det ett annat förslag. Det har icke framförts i någon motion och har därför icke i den meningen behandlats av utskottet, men det har förekommit i pressen. Jag uttrycker nu personliga synpunkter på detta förslag: att statsmakterna skall ta fasta på möjligheten att ordna så att säga en fredsoas i Norden genom att vi sökte få ett område fridlyst. Man har i första hand tänkt sig Sverige, men också Finland har nämnts i sammanhanget. Det förslaget är byggt på att vi i Norden genom anslutning till icke-spridningsavtalet avstått från egna kärnvapen och icke heller i fredstid tillåter stationering av kärnvapen på våra territorier. Enligt detta förslag är därför huvudsyftet att ordna en fridlysning från angrepp med kärnvapen. Detta skulle kunna ske, har det sagts, genom ömsesidig notväxling mellan nordiska länder vart för sig och kärnvapenmakterna. Utskottet har, som sagt, icke behandlat frågan, men det har i sammanhanget anförts att ett sådant fridlysningsarrangemang, kanske till en början med deltagande endast av Sverige och Finland, har svagheter ur neutralitetsoch säkerhetssynpunkt. Det är icke internationellt avtalsfäst. Att ingå i en överenskommelse med garantier av politisk natur från kärnvapenmakternas sida utan några konkreta kärnvapenreducerande åtgärder i vårt närområde torde icke vara så lyckat. Man får icke glömma bort i detta sammanhang att sådana garantier kan vara av ringa värde. Lämnas de kan också garantmakten ställa upp vissa villkor; det är naturligt att så sker. Det kan till att börja med vara oskyldiga villkor, men det kan också vara villkor av t.ex. den arten att Sverige icke medverkar i någon aggression eller något som uppfattas som aggression. Förekommer sådana villkor — jag talar nu om en teoretisk situation — kan alltså garantmakten med stöd av dessa ålägga sig själv en inspektionsrätt och även begära konsultationer för att se om villkoren upprätthålles. Då har vi kommit i en situation som är föga lämplig enligt vårt sätt att se saken. Över huvud taget är det föga överensstämmande med svensk säkerhetspolitik, som den hittills bedrivits, att Sverige skulle göra vissa åtaganden i utbyte mot garantier som är bräckliga och osäkra. Det skulle icke gagna vare sig vår säkerhetspolitik, vår neutralitetspolitik eller vår alliansfria politik. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nedrustningsfrågorna har på senare år tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Det beror tyvärr inte på att de internationella förhandlingarna harlett till några uppmuntrade resultat — snarare tvärtom. Det är i stället ökade motsättningar mellan stormakterna och beslut om kraftigt ökade rustningar som väckt opinionen. I flera västeuropeiska länder, bl.a. Holland, Västtyskland, England och Norge, pågår nu en intensiv säkerhetspolitisk debatt. Den speglar en växande oro bland folk inför den alltmer omfattande upprustningen. NATO-beslutet i december 1979 att tillverka och utplacera nya s.k. eurostrategiska kärnvapen blev vad som definitivt väckte den allmänna opinionen. Och det är genomförandet av det beslutet som nu står i centrum för den västeuropeiska debatten kring nedrustningsfrågorna. Det i december 1980 av norska arbeiderpartiet på nytt väckta intresset för en kärnvapenfri zon i Norden bör ses som ett lokalt komplement till denna vidare västeuropeiska debatt. Många i Västeuropa oroas över de långt framskridna planerna i Sovjet och USA på att under 1980-talet bygga upp arsenaler, som gör det möjligt — åtminstone teoretiskt — att föra ett s.k. begränsat kärnvapenkrig i Europa. Supermakterna tänker sig alltså att kunna föra krig mot varandra i Västoch Centraleuropa med kärnvapen utan att direkt angripa varandra med sådana vapen. Dessa supermaktsstrategiska resonemang upplevs självfallet som ett hot i Västeuropa. Kraven riktar sig konkret mot Sovjets redan uppställda SS 20-missiler och mot planerna på att ställa upp USA-tillverkade Pershing 2 och kryssningsrobotar i flera västeuropeiska länder. Den radikaia västeuropeiska vänstern agiterar nu för ett kärnvapenfritt Europa från Polen till Portugal, medan de mer praktiskt och kortsiktigt inriktade kräver att den del av NATO-beslutet från december 1979, som talar om förhandlingar med Sovjet om de eurostrategiska vapnen, nu snarast sätts i verkställighet. Tyvärr har USA:s nya regering hittills visat föga entusiasm för några som helst nedrustningssamtal med Öst. Reagan och hans män är fullt upptagna med att dra i gång den kraftigaste upprustning USA någonsin genomfört i fredstid. Ambitionen är uppenbarligen att först skaffa USA ett odiskutabelt övertag för att sedan, från nya styrkepositioner, samtala med Sovjet om rustningsbegränsningar. Efter Helmut Schmidts senaste besök i USA verkar det dock som om det senare i år skulle kunna bli samtal mellan USA och Sovjet om de eurostrategiska vapnen. Utrikesutskottet har i sitt betänkande nr 26 kort försökt beskriva den internationella miljö som man i de svenska nedrustningsinitiativen söker påverka i positiv riktning. Jag ser det som en framgång att vi blivit eniga i utskottet, även om det betytt att vi socialdemokrater fått pruta på en del av våra krav. När vi inte själva har regeringsansvaret får vi vara glada varje gång vi i de här frågorna lyckas knuffa den borgerliga majoriteten i rätt riktning. Att de här frågorna nu tillmäts ökat intresse bland riksdagspartierna beror naturligtvis inte minst på att den socialdemokratiske partiordföranden sedan i fjol höst leder en avläggare till Brandtkommissionen, ”The Independent Commission on Disarmament and Security Issues”, eller i dagligt tal ”Palmekommissionen”. Då den bildades i september 1980 angavs att den för det första hade som mål att på längre sikt finna vägar för reella nedrustningsöverenskommelser med särskild hänsyn till FN:s generalförsamling i maj-juni 1982 och för det andra på kort sikt skulle rapportera om och kommentera aktuella nedrustningsoch säkerhetsfrågor för att rikta den internationella uppmärksamheten på de möjligheter till rustningsbegränsningar som kunde finnas. Som tredje mål angavs hjälp till att stimulera en upplyst offentlig debatt i dessa frågor. Palmekommissionen har hittills hållit fyra möten och publicerat uttalanden om behovet av förhandlingar om SALT II och eurostrategiska vapen. Nästa möte hålls i Moskva den 12-14 juni och det därpå följande i Mexico i september. Slutrapporten skall föreligga senast mars-april 1982. Ett ytterligare skäl till att vi här i dag trots tidspressen får en tre timmar lång debatt i en fråga där betänkandet saknar reservationer är att förberedelserna nu startat inför FN:s andra extra generalförsamling i juni 1982. Vi socialdemokrater sammanfattade våra synpunkter på några aktuella nedrustningsfrågor i en partimotion nr 1202 i slutet av januari. En del av våra yrkanden i den motionen har redan röstats ned av den borgerliga majoriteten. Det gällde 4 milj.kr. till folkrörelsernas och andra organisationers informationsarbete kring de internationella nedrustningsfrågorna och 1 milj.kr. till SIPRI för att förhindra en fortsatt krympning av institutets verksamhet. De borgerligas intresse för nedrustningsfrågorna här i dag hade varit mer övertygande, om de inte tidigare i vår snöpt informationsverksamheten och framtvingat personalminskningar vid SIPRI. Birgitta Hambraeus och Margit Odelsparr har i motion 1082 vädjat om ökat stöd till fredsopinionen. Det är då litet märkligt att dessa båda centerpartister när riksdagen tidigare i vår behandlade den frågan i samband med utrikesutskottets betänkande nr 19 röstade mot ett ökat stöd för opinionsbildning i dessa frågor. Det berättas från olika sammankomster att fru Hambraeus är ute och skryter med sitt förslag till ökat stöd för fredsopinionen. Hon glömmer naturligtvis bort att berätta att hon i riksdagen flera gånger har röstat emot ett sådant ökat stöd. Vi har i s-motionen också ett yrkande om utredning av den svenska nedrustningspolitiken avseende Europa. Det anses besvarat med hänvisning till flera pågående studier och en försäkran att dessa studier skall redovisas i god tid före en europeisk nedrustningskonferens. Utskottet menar dessutom att utredningsoch planeringsresurserna skall inriktas på ett vidsträckt område med anknytning till de europeiska nedrustningsfrågorna. Utrikespolitiska och militära aspekter skall därvid sammanvägas till en enhet. Den beställning utskottet på socialdemokratiskt initiativ gjorde i sitt betänkande 1979/80:4 är fortfarande riktmärke för verksamheten, skriver utskottet. Där begärde riksdagen en vidare samordning av forskningsoch utredningsresurserna liksom målmedvetna flerårssatsningar på olika projekt. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att förstärka den långsiktiga planeringen av våra nedrustningsinsatser. Det här uttalandet är så nära en utredning vi kunde komma med bevarad enighet i utskottet. Det hindrar inte att vi fortfarande anser att det bästa hade varit att vi fått en utredning, där de europeiska nedrustningsproblemens anknytning till den svenska säkerhetspolitiken kunnat ingående penetreras. Det är ju den teknik som används för att sammanväga militära och politiska skäl till en enhet när det gäller övriga delar av vår säkerhetspolitik. Jag skall bara peka på ett aktuellt exempel på hur bristen på ett samlat grepp över de här frågorna kan ge oss problem i framtiden. Det finns ett samband mellan svensk nedrustningspolitik och det faktum att vårt land exporterar krigsmateriel. Enligt en lag från 1935 får bara svenskar tillverka vapen i Sverige. Inte desto mindre beslutade AB Bofors på sin senaste bolagsstämma den 13 maj att ge ut s.k. fria aktier, vilket inom en snar framtid kan leda till att 40 96 av aktierna i vårt viktigaste vapenexporterande företag ägs av utlänningar. Det kan naturligtvis få ogynnsamma återverkningar på våra internationella relationer. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden skall behandlas mer ingående av Mats Hellström efter utrikesministerns frågesvar här om en stund. Därför skall jag bara göra några korta konstateranden. Förslaget, som i sin aktuella form kommer från vårt norska broderparti, måste ses som ett inslag i den bredare västeuropeiska debatten. Det bygger på den enkla tanken att man bör söka politiskt utnyttja det faktum att Norden — och då avses naturligtvis de nordiska länderna — i dag är fritt från kärnvapen. Kan de nordiska länderna från denna utgångspunkt förhandla bort sådana kärnvapen som nu står riktade mot nordiskt område och samtidigt bidra till en uttunning av kärnvapnen i Europa, så skall vi naturligtvis göra det. Men vägen dit blir knappast så rak och okomplicerad som en del tycks tro. Ingen del av vad som i dag är nordiskt oberoende och nordisk självständighet kan bli föremål för köpslagan i detta sammanhang. Det faktum att Norge och Danmark är NATO-medlemmar och att Finland har ett säkerhetspolitiskt avtal med Sovjet komplicerar naturligtvis bilden. Det är nog ingen dålig gissning att supermakternas förhandlingar om de eurostrategiska vapnen blir av stor betydelse för om och hur en nordisk kärnvapenfri zon skall kunna förverkligas. Dessutom krävs att Sovjet visar sin goda vilja genom att ta bort de kärnvapen på Kolahalvön och i Östersjöområdet som nu står riktade mot mål i Norden. Sker inte det, är hela tanken på en kärnvapenfri zon i Norden föga meningsfull. Det finns sannerligen inget överflöd av goda, praktiskt genomförbara nedrustningsförslag. Därför är sådana förslag som det om en nordisk kärnvapenfri zon så välkomna. När det gäller de kemiska vapnen har man efter många års förhandlingar i Genéve nu sakfrågorna tämligen väl definierade. Om den politiska viljan funnes bland de två supermakternas ledare, vore ett nedrustningsavtal om kemiska vapen fullt möjligt. Men tyvärr måste man vara en mycket stor optimist för att tro på ett sådant avtal inom en nära framtid. Sovjet har satsat stort på sina kemiska vapen, och USA startar nu ett program för att modernisera sina kemiska vapen. Det är tillverkning av s.k. binära kemiska vapen som nu inleds. Man talar redan i USA om behovet av att placera ut förråd av dessa nya kemiska vapen i Västeuropa. Sådana planer kommer med säkerhet att mötas av omfattande politiska protester runtom i Europa. Vore det inte i dagens läge klokt att börja förbereda svenska förslag om geografiska zoner i Europa, fria från kemiska vapen? Dessa vapen är i regel avsedda att användas som komplement till konventionella vapen och för att temporärt göra områden som hamnar och flygfält otillgängliga för motsidan. Det är ganska lätt att upptäcka om någon för fram kemiska vapen i ett område som förklaras fritt från sådana vapen. Förslag om att förklara en grupp stater fria från kemiska vapen bör också kunna vinna politisk genklang. Det är svårt att politiskt motivera behovet av Nr 156 stora lager och andra förberedelser för kemisk krigföring. Vi bör, som jag ser det, snarast utreda om inte svenska förslag om ett Europa fritt från kemiska vapen skall föras fram i den internationella debatten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av det senaste anförandet säga att vi i utskottet inte känner oss knuffade i någon särskild riktning — jag vet inte vilken det skulle vara. I fråga om utgifter är ståndpunkterna klara. Socialdemokraterna har yrkat på större anslag till bl.a. SIPRI, och detta krav har även behandlats i riksdagen. Jag vill dock säga att motiveringen för att de socialdemokratiska förslagen icke skulle bifallas bl.a. var att SIPRI befinner sig i en period av omorganisation och konsolidering. Man ville i avvaktan på vad som därvid skulle ske inte i år höja anslaget med — som jag vill minnas att det gällde — mer än en halv miljon kronor. Någon snöpning av SIPRI är det självfallet inte fråga om. SIPRI:s verksamhet är uppskattad internationellt. Det visar inte minst den framgång som dess årsböcker och övriga skrifter i allmänhet röner.
Herr talman! Om en tung man som Allan Hernelius känner sig knuffad eller inte är kanske inte av något större intresse i detta sammanhang. Faktum är dock att de formuleringar som finns i utskottets betänkande är helt andra än de som den borgerliga majoriteten ursprungligen hade tänkt sig. Att de dessutom har tillkommit efter ganska hårda diskussioner i utskottet är väl också bekant för Allan Hernelius. I vad sedan gäller besparingar på SIPRI:s anslag är det ett faktum att man innevarande budgetår tvingas till en nedskärning på ungefär 10 96. Vidare innebär det anslag som redan är beslutat för nästa budgetår att man blir tvungen att skära ned sin personal med ett par tjänster. Det innebär otvivelaktigt att SIPRI inte kan utvecklas på det sätt som vore önskvärt — snarare kommer en minskning av verksamheten att ske — och det är detta som vi sökt förhindra med vårt förslag.
Herr talman! Det var Sture Ericson själv som använde ordet ”knuffa”. Jag skulle inte ha gjort det. Jag vill tillägga att det lönar sig föga att gå in på en diskussion om olika arbetspapper i utskottsarbetet. Det har varit många sådana, och det kommer säkerligen att bli det också i fortsättningen, oavsett vilka frågor som än kommer att handläggas. Slutsatser som med dessa som utgångspunkt dras om hårdheten i diskussioner osv. vill jag inte skriva under. 37 Jag tycker att diskussionerna har försiggått i bästa samförstånd, och resultatet blev också enigt.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1980/81:26 är, som framhållits, ett enhälligt betänkande. Det betyder att vi från olika håll har fått ge och ta för att komma fram till denna gemensamma skrivning. Även om vi i centern således inte är helt nöjda med alla skrivningar, har vi ändå accepterat dem därför att vi ansett det vara riktigt med en gemensam manifestation om en kärnvapenfri zon i Norden. Den 20 maj hade jag besök här i riksdagen från Arbrå skola i Hälsingland. Det var ett åttiotal ungdomar i nionde årskursen och deras lärare. De hade i sin undervisning diskuterat nedrustning och en kärnvapenfri zon i Norden, och utifrån det överlämnade de listor med namnunderskrifter för en kärnvapenfri zon. Det är ett uttryck för ungdomars engagemang och fredsvilja. Det är också ett uttryck för deras vilja att ta del i den demokratiska processen, att ta sitt ansvar. Vi som arbetar med nedrustning i dag vet att det är just så här det måste gå till. Enskilda, organisationer, samfund, skolor osv. måste säga sin mening — skapa opinion. Vad det ytterst gäller är att en hel värld mobiliseras mot upprustningen. Det är på väg att ske. Europa börjar marschera — för nedrustning. Den 22 juni inleds fredsmarschen i Köpenhamn som ett led mot kärnvapenupprustningen, och namninsamling är på gång för en kärnvapenfri zon i Norden. Kärnvapenutskottet inom Folkkampanjen mot kärnkraft arbetar med en folktribunal mot kärnvapenmakterna. Herr talman! Arbetet med nedrustningsfrågorna har utvecklat ett ständigt återkommande mönster. Å ena sidan har vi ”framgångsrik” forskning kring militära medel, nya vapenteknologiska rön, påbörjad kapprustning i yttre rymden och en årligen ökande satsning på militära utgifter. Å andra sidan har vi samlade alla de enorma svårigheterna när det gäller att åstadkomma någon form av nedrustning. Så mycket negativt mot så litet positivt! USA:s lyckade experiment med sin rymdfärja öppnar vägen för en ny kapprustning i yttre rymden. 1980-talet kommer att innebära en militarisering också av rymden. Rymdfärjans betydelse ligger i att man därmed ökar de militära satelliternas effektivitet. Färjan har stort utrymme för last. Med hjälp av färjan kan det också bli möjligt att reparera satelliterna i deras banor. Här öppnas onekligen vägar och möjligheter som är skrämmande — partikelstrålvapen och laser. Det räcker tydligen inte med att vår egen planet militariseras, utan också rymden skall militariseras. Vi kan i USA och Sovjet räkna med en vidareutveckling av antisatellit-åtgärder, de s.k. ASAT-systemen, med uppgift att förstöra varandras satelliter. 1969 trädde ett avtal om yttre rymden i kraft. Där slogs fast att den yttre rymden endast skulle få utnyttjas i fredligt syfte. I dag är det inte längre så att den yttre rymden endast utnyttjas i fredligt syfte. Det krävs nytt agerande i nedrustningsarbetet i denna fråga. Här måste Sverige aktivt arbeta för att få till stånd ett nytt rymdavtal, som bygger på det gamla avtalet om fredligt utnyttjande av rymden. Supermakterna måste ställas till svars för sitt agerande och för sina planer när det gäller den yttre rymden. Frågan är om inte Sverige även måste arbeta aktivt för att få till stånd ett fördrag om ASAT-systemen i syfte att stoppa den militärteknologiska utvecklingen i rymden. Det är också nödvändigt med kontroll av spridningen av militära satelliter. USA och Sovjetunionen påbörjade 1978 samtal om kontroll av antisatellit-aktiviteter. Sedan 1979 i juni har emellertid inga samtal ägt rum mellan dem i dessa frågor. Här krävs svenskt agerande och initiativ. Nedrustningsarbetet i Gen&ve har under vårsessionen kännetecknats av hög aktivitet. Arbetet i arbetsgrupperna kom snabbt i gång vid sessionens början. Fyra arbetsgrupper arbetade med frågor rörande kemiska vapen — under svenskt ordförandeskap — radiologiska vapen, negativa säkerhetsgarantier och ett fullständigt nedrustningsprogram. Med arbetsgrupper kring frågan om fullständigt kärnvapenprovstopp och kärnvapennedrustning blev det inget av, eftersom USA motsatte sig att medverka trots sitt löfte vid granskningskonferensen för icke-spridnings-avtalet 1980. Svårigheterna att uppnå konkreta resultat berodde framför allt på den amerikanska delegationen som befann sig i ett besvärande tomrum efter Reaganadministrationens övertagande av makten. Man hade inte någon fastlagd nedrustningspolitisk linje. Det politiska läget i världen underlättar självfallet inte heller arbetet. Utvecklingen när det gäller radiologiska vapen är mycket intressant — inte minst ur svensk synpunkt. I nedrustningskommittén i Genåve lade USA och Sovjetunionen 1979 tillsammans fram ett förslag om förbud mot radiologiska vapen. Sverige har tack vare sin skickliga expertis kunnat avslöja det här förslaget som mer eller mindre en bluff. I praktiken finns det inga radiologiska vapen som kan komma till effektiv användning på slagfälten. Sådana vapen går inte att tillverka eller att över huvud taget handha. Däremot har Sverige lagt fram ett förslag som skulle kunna göra en konvention om radiologiska vapen meningsfull. Sverige vill nämligen att militära angrepp mot kärnkraftverk och andra kärnindustriella anläggningar skall förbjudas. Ett angrepp mot ett kärnkraftverk innebär nämligen den största faran för utspridning av radioaktiva ämnen som tänkas kan i händelse av ett krig. USA och Sovjetunionen visade inget större intresse för de svenska synpunkterna. Det måste ha varit mer än genant för dem att avslöjas på detta sätt. De hade uppenbarligen tänkt att de skulle driva igenom en konvention och skaffa sig goodwill på det. Att förslaget var värdelöst och meningslöst hade de väl hoppats att kunna dölja för omvärlden. De skickliga svenska experterna förtjänar ett tack för sitt avslöjande i den frågan. Flera länder har i nedrustningskommittén stött Sverige i denna uppfattning, och när Sverige nu bilateralt tar upp frågan i olika huvudstäder förefaller intresset vara stort. Sverige med sitt stora kärnkraftsmotstånd måste verkligen arbeta vidare för förbud mot anfall på kärnenergianläggningar. Här har vi ett stort ansvar. Herr talman! I den utrikespolitiska debatten den 18 mars i år gjorde jag ett relativt långt inlägg om nedrustningsfrågorna. Jag tog där upp det säkerhetspolitiska läget i Europa, kärnvapenhotet, europeiseringen av kärnvapenkriget och det uteblivna SALT II-avtalet. Jag finner ingen anledning att här och nu upprepa dessa synpunkter. Jag skall säga några ord om en kärnvapenfri zon i Norden, men innan jag gör det vill jag fästa uppmärksamheten på de militära utgifterna i världen. Enligt SIPRI:s årsbok 1981 ökar de militära utgifterna med ca 2 6 per år. Som utskottets ordförande sade är det totala beloppet beträffande militära utgifter för 1980 uppe i 500 miljarder dollar. Utvecklingen i USA är mycket negativ på detta område. För 1981 ökade de militära utgifterna i USA med 4,6 96, vilket är en mycket stark förändring. Från 1971 till 1976 efter Vietnamkriget minskade USA:s militära utgifter i reala siffror. Från 1976 till 1980 ökade de med ca 1,5 96 per år. För år 1981 går 158 miljarder dollar till militära utgifter. 1986 kommer de att stiga till 293 miljarder dollar. Det är inte riktigt — men faktiskt inte långt ifrån — en fördubbling.

Det skulle innebära att de militära utgifterna 1984 kommer att utgöra 32 20 av den federala budgeten. Det är som bekant svårare att få fram Sovjets siffror, men enligt uppskattningar beräknas de ligga nära USA:s siffror. De två supermakterna gör således verkligen allt vad de kan för att göra världen osäker och människorna otrygga. De drar sig inte för att använda världens begränsade resurser på detta ohyggliga sätt. Tredje världens militärutgifter har under 1970-talet nästan fördubblats, och det är självfallet också oroande, men det var NATO och Warszawapakten som dominerade under 1970-talet när det gällde militära utgifter och som med stor sannolikhet också kommer att göra det i fortsättningen. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden har legat på is under en följd av år. Jag interpellerade i frågan i fjol höst, och det innebar av allt att döma en islossning. Socialdemokraterna vaknade också så småningom i den här frågan, och det var bra. Jag har i min motion till innevarande riksmöte om en kärnvapenfri zon i Norden begärt åtgärder av regeringen för initiativ i frågan. Jag kan konstatera att yrkandet blivit tillgodosett i utskottsskrivningen. Där står det: ”Enligt utskottets mening bör den svenska regeringen hålla fortsatt nära kontakt med övriga nordiska regeringar i frågan, för att undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden.” Detta innebär ett uppdrag åt regeringen att direkt undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna för att skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Jag är medveten om att frågan har diskuterats vid det nordiska utrikesministermötet i mars i år och likaså vid statsministermötet på Harpsund nu i helgen, där det bl.a. lämnades information i nedrustningsfrågor av SIPRI:s ordförande. Detta är givetvis bra, men utskottet ställer alltså ett mer långtgående krav på undersökning, och riksdagen bör då också kunna förvänta sig att så småningom få besked om vad dessa undersökningar har lett till. En kärnvapenfri zon i Norden löser självfallet inte alla problem, men det är en viktig del i kärnvapennedrustningen och i arbetet att uppnå målet, ett kärnvapenfritt Europa. Sedan vill jag, herr talman, bara göra några kommentarer. Jag vill gärna helt instämma i det som utskottsordföranden sade när det gäller frågan om fridlysning av en del nordiska stater. Jag delar helt den uppfattningen, och det finns också en växande insikt i vårt land om att dens.k. fridlysningen inte är möjlig ur neutralitetsoch säkerhetspolitiska synvinklar. Sture Ericson botaniserade litet grand i gamla betänkanden, debatter och ställningstaganden. Han talade om fru Hambraeus, centerpartist, som skryter med ett förslag som hon framfört här i kammaren. Jag vill då bara säga Sture Ericson att jag faktiskt inte tycker att det är rimligt att beskylla centern för att skryta i dessa frågor. Jag tycker att ett sådant omdöme närmast kan vara betecknande för socialdemokraterna. Ser vi på betänkandet finner vi att det hela tiden är socialdemokraterna som har krävt att få med uttalanden från olika arbetarpartier och olika socialdemokratiska sammanhang. Från centerns sida har jag interpellerat, men jag har inte krävt att få det omnämnt i utskottsbetänkandet, även om det kan ha varit en viktig detalj i det hela. Vidare hade de nordiska centerpartiledarna i december i fjol möte i Oslo, där de uttalade sig för vikten av kärnvapenfria zoner. Förslaget om kärnvapenfri zon har inte framförts av socialdemokraterna, utan frågan om kärnvapenfria zoner är en gammal fråga, senast upptagen i slutdokumentet från FN:s nedrustningssession i New York. Jag tycker sammantaget att det inte finns någon rimlig anledning för Sture Ericson att tala om centerns skrytsamhet.
Herr talman! Så länge fru Jonäng rörde sig ute i den yttre rymden var det inte några större svårigheter att följa henne, men när hon började tala om för oss att det var hennes interpellation som betydde en islossning för diskussionen om kärnvapenfri zon tror jag att hon något överskattade sina egna insatser. Den debatt som förs äger rum på basis av en rad tidigare förslag: Undénplanen, Kekkonenplanen och nu senast det norska arbeiderpartiets initiativ i den här frågan. Jag tror inte att historieskrivningen kommer att ge fru Jonäng någon större plats i detta sammanhang. När det sedan gäller centerns agerande i fråga om stöd till folkrörelsernas informationsverksamhet kring nedrustningsfrågorna har vi tre år i rad fått uppleva hur centern har röstat emot förslag om att ge ett anslag på till att börja med 4 milj.kr. per år, som sedan skulle trappas upp under en treårsperiod till en nivå motsvarande 1 promille av våra försvarskostnader. Det gick så långt att centerni fjol väckte en motion, där man i princip var inne på detta resonemang — en motion som vi yrkade bifall till men som centern röstade emot. Det vore klokt av centerns representanter, fru Hambraeus, fru Jonäng och andra, att tala med mycket små bokstäver om sitt stöd till folkrörelsernas verksamhet i de här frågorna. Det enda sättet att rätta till det hela är att nästa år rösta för en socialdemokratisk framstöt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga en ovärdig debatt om vem som gör mest i dessa sammanhang. Det var Sture Ericsons uttalande om skrytsamhet som gjorde att jag gick in i den här debatten. Det är alldeles riktigt att frågan om kärnvapenfri zon i Norden har diskuterats sedan lång tid tillbaka, men däremot inte diskuterats under de senaste åren. Vi har nämligen inte trott att det skulle finnas möjligheter till framgång. Det som gjorde att frågan åter aktualiserades var, som jag ser det, förhållandena i Norge och den vaknande opinionen där. Jag räknar faktiskt inte med någon plats i historien för mig själv i detta sammanhang. Jag är mycket nöjd om jag har kunnat något litet bidra till att föra den här saken något steg framåt.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande ger mig ett välkommet tillfälle att beröra regeringens syn på nedrustningsfrågornas aktuella läge. Jag avser att särskilt beröra kärnvapnen i Europa och i anslutning därtill besvara Lars Werners frågor om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag har med tillfredsställelse noterat att utrikesutskottet i sitt enhälliga betänkande ger uttryck för samma synpunkter i dessa frågor som regeringen har. Denna samstämmighet, som givetvis har tillkommit genom överläggningar på sedvanligt sätt i utskottet, är en styrka för svensk säkerhetsoch nedrustningspolitik. Under senare tid har förhållandet mellan supermakterna avsevärt försämrats. Den ömsesidiga misstänksamheten tilltar, och det vi har brukat kalla avspänningspolitik märker man inte mycket av dessa dagar. Den kraftiga sovjetiska upprustningen under hela 1970-talet i förening med invasionen av Afghanistan har gett vind i ryggen åt de krafter i Förenta staterna som alltid betraktat avspänningspolitiken med den största misstro. Båda supermakterna tenderar att se omvärlden och särskilt tredje världens länder i ett ganska enkelt öst-västperspektiv. Världen indelas i s.k. intressezoner, vänner och fiender. Folkens egna krav och önskemål om nationell utveckling i frihet från inblandning utifrån kommer alltför ofta i andra hand. Båda supermakterna uttrycker också tvivel om motpartens fredliga avsikter. Dess värre tycks de också ha hemfallit åt illusionen — det gäller i varje fall en del tänkare i de båda supermakternas ledningar — att endast militär upprustning ger nationell säkerhet. Denna illusion kan komma att visa sig ödesdiger. Vad som till sist står på spel är världens överlevnad. Sovjetunionen har länge lagt ned en oerhört stor andel av sina resurser på nya rustningar. I USA är man i färd med en upprustning utan motstycke i fredstid. Allt detta är starkt oroande. Den svenska regeringen har i olika sammanhang hävdat vikten av att dialogen mellan supermakterna ändå upprätthålls. Initiativ måste tas för att bryta dödläget och den förlamande känslan, att den internationella utvecklingen går åt helt fel håll. Det är i detta perspektiv vi också måste se de mycket aktiva svenska ansträngningarna på nedrustningsområdet. Vi har många gånger uttryckt vår starka oro inför den pågående och planerade kärnvapenupprustningen i Europa. Kärnvapenhoten mot Europa är visserligen inte något nytt. På den sovjetiska sidan har det sedan början på 1950-talet funnits ca 600 landbaserade kärnvapenrobotar, riktade mot Västeuropa. De skulle — med mycket kort förvarningstid — kunna användas för massiv vedergällning mot Västeuropas städer och civilbefolkning. NATO förfogade tidigare över ett stort antal medeldistansrobotar i Västeuropa. I dag utgörs NATO-sidans kärnvapenstyrkor i Europa bl.a. av ett stort antal kärnvapenbärande bombflygplan samt ubåtsbaserade kärnvapenrobotar — ca 400 kärnvapenstridsspetsar. Därtill kommer de mera begränsade franska robotstyrkorna. Europa har således länge levt i skuggan av ett kärnvapenhot. Under de senaste åren har den vapentekniska utvecklingen drivit fram en modernisering som i praktiken innebär en upprustning av kärnvapenstyrkorna. Alltsedan 1977 utplacerar således Sovjetunionen nya, effektiva kärnvapenrobotar, de s.k. SS 20, som f. n. torde uppgå till ca 200 i antal, ett antal som dessutom ständigt ökar. Varje sådan SS 20-robot kan förses med tre kärnstridsspetsar. Som svar på detta har NATO beslutat om utplacering av kärnvapenbärande medeldistansrobotar, Pershing II och kryssningsrobotar, allt som allt 572 stycken. Karakteristiskt också för dessa nya robotar är den ökande precisionen och rörligheten. Existensen av dessa nya fruktansvärda vapen, riktade mot den europeiska kontinenten, har föranlett spekulationer om möjligheten av ett s.k. begränsat kärnvapenkrig. Från båda supermakternas sida har det ibland antytts att ett kärnvapenkrig trots allt skulle kunna hållas begränsat och vinnas av den ena parten med hjälp av överraskning och effektiva vapen. Medeldistansrobotarna i Europa skulle därvid kunna användas för förhållandevis begränsade insatser, främst mot militära styrkor. Herr talman! Sådana resonemang och spekulationer måste avvisas med skärpa från svensk sida. Ett s.k. begränsat kärnvapenkrig i Europa skulle få en fruktansvärd effekt. Varje enskild stridsdel på de sovjetiska SS 20-robotarna har en sprängkraft som är ungefär tio gånger så stor som Hiroshimabombens. Det är inte svårt att föreställa sig vad detta slags vapen skulle kunna åstadkomma i det högindustrialiserade och tättbefolkade Västeuropa. Kärnvapeninsatserna skulle dessutom med stor sannolikhet snabbt leda till en ödesdiger upptrappning av krigshandlingarna. Den svenska regeringen har således envist och med all den kraft vi är mäktiga protesterat mot den pågående kärnvapenupprustningen i Europa. Den är enligt vår mening icke nödvändig för bibehållande av en ungefärlig styrkebalans mellan stormaktsblocken. Den medför ökade risker för freden och säkerheten. Vi har vädjat till båda sidor att visa återhållsamhet och verklig förhandlingsvilja. Det är därför djupt oroande att utplaceringen av SS 20-robotarna fortskrider, dessutom i ganska högt tempo. Det är också djupt oroande att förhandlingar om begränsning av vapnen ännu inte har inletts. Härigenom rycker även genomförandet av NATO:s planer hastigt närmare. Den sovjetiska regeringen har tidigare förklarat att den är beredd att förhandla. USA:s regering har nyligen förklarat sig villig att mot slutet av året uppta förhandlingar med Sovjetunionen om en begränsning av kärnvapenupprustningen i Europa. Enligt vår mening är det ytterst angeläget att överläggningar snabbt kommer i gång. Målsättningen måste vara att det hastigt växande antalet sovjetiska SS 20-robotar radikalt nedbringas och att förbandsläggningen inom NATO av nya medeldistansrobotar kan undvikas. Förhandlingarna bör också sikta på att begränsa andra kärnvapensystem avsedda för bruk i Europa. Herr talman! Det alltmer kyliga förhållandet mellan militärblocken, vilket jag i korthet har beskrivit, har naturligtvis avspeglats också i den europeiska säkerhetskonferensen, som sedan en tid pågår i Madrid. Sverige har där tillsammans med andra neutrala och icke-alliansbundna länder lagt fram kompromissförslag om sammankallande av en europeisk nedrustningskonferens. Det är nu av utomordentligt stor betydelse att öst och väst omsorgsfullt och seriöst överväger dessa kompromissförslag. Vad som behövs är faktiska eftergifter och kompromisser. Det får inte hända att Madridmötet blir ett misslyckande. Konsekvenserna av detta skulle bli allvarliga. Ansvaret vilar — det går inte att komma ifrån — mycket tungt, för att inte säga uteslutande, på stormakterna och deras allierade om inga resultat nås. Som den svenska regeringen många gånger har påpekat, måste frågan om en kärnvapenfri zon i Norden — som har upptagit en del av debatten här och som även upptar en del av utrikesutskottets betänkande — ses i sitt europeiska sammanhang. Den kan inte ses isolerad från kärnvapenutvecklingen i vårt närområde och i Europa i övrigt. Det mest angelägna är därför i dag att få till stånd meningsfulla och seriösa förhandlingar mellan stormakterna i syfte att bromsa den pågående kärnvapenutrustningen i Europa. Mot denna bakgrund övergår jag härmed, herr talman, till att besvara Lars Werners fråga. Han har frågat: 1. På vad sätt är regeringen beredd att verka för kravet om Norden som en kärnvapenfri zon? 2. Är det regeringens uppfattning att inrättandet av en sådan nordisk zon kan ses som ett första steg mot en gradvis ökad kärnvapenfri zon för ett på sikt helt kärnvapenfritt Europa? 3. Är regeringen beredd att ta initiativ till en nordisk konferens om inrättandet av en nordisk kärnvapenfri zon? 4. Ärregeringen beredd att ge detta arbete hög prioritet och ta ytterligare initiativ, i så fall vilka, utöver de här nämnda? Den svenska regeringen har varit konsekvent i sin syn på frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag redogjorde senast för regeringens hållning i utrikesdeklarationen samt när jag besvarade två interpellationer i samma ämne i december 1980. Vad beträffar omfattningen av en eventuell, traktatfäst, nordisk kärnvapenfri zon anser regeringen att bl.a. Östersjön bör ingå i en sådan zon. I anslutning till den kärnvapenfria zonen bör det finnas en s.k. uttunningszon från vilken kärnvapen, som är primärt avsedda för insats mot mål inom den kärnvapenfria zonen, bör dras bort. Frågan om vilka vapen som bör elimineras från det kringliggande området måste noga övervägas, varvid naturligtvis den vapentekniska utvecklingen måste beaktas — precis på det sätt som Linnea Hörlén nyss utvecklade. Det förtjänar ånyo fastslås att de nordiska länderna i dag utgör ett kärnvapenfritt område. I Norden förekommer i fredstid inga andra kärnvapen än de som baserats ombord på sovjetiska ubåtar i Östersjön. I närområdet finns därutöver, inom båda militärpakterna, ett mycket stort antal kärnvapen som kan nå nordiskt territorium. Regeringen upprätthåller nära kontakter med övriga nordiska regeringar i frågan och har bildat sig en uppfattning om vad dessa länder i dagsläget anser vara realistisk utgångspunkt i sina säkerhetspolitiska intressen. Vi har också tagit del av uttalanden från sovjetisk sida rörande omfattningen av en kärnvapenfri zon och en s.k. uttunningszon. Enligt dessa uttalanden kan sovjetiskt territorium och sovjetiska vapen inte beröras av en kärnvapenfri zon i Norden. Vår bedömning är att förutsättningar för en konferens i frågan f.n. saknas. Jag vill till sist, herr talman, i detta sammanhang erinra om att svenska regeringen vid nedrustningsförhandlingarna i Gené&ve har klargjort att den utgår från att de unilaterala garantier som utfärdats av kärnvapenmakterna att inte använda eller hota att använda kärnvapen mot icke-kärnvapenstater gäller Sverige i all den utsträckning de är tillämpliga på enskilda stater. Sverige uppfyller samtliga de kriterier dessa kärnvapenmakter uppställt, och deras garantier måste därför anses bindande vad Sverige beträffar.

Herr talman! Det var en uttömmande och klargörande redogörelse som utrikesministern lämnade. Det finns anledning att i allt väsentligt instämma i vad han där sade. Möjligen skulle jag vilja göra det tillägget, på tal om garantierna, att kärnvapenmakternas unilaterala garantier är försedda med reservationer. Den reservationen är enligt Sovjets formulering gällande om en stat gör sig skyldig till aggression eller är medskyldig till aggression. Den amerikanska formuleringen gäller om en garanterad stat går till väpnat angrepp med stöd av eller med hjälp från en kärnvapenmakt. Dessa reservationer har Sverige icke godtagit med hänsyn till att vi icke anser det godtagbart att en kärnvapenmakt själv skall kunna avgöra, om den är bunden av ett så grundläggande åtagande eller inte. Reservationen finns i det sydamerikanska avtalet, och förhandlingarna inom CD har i denna del inte lett till någon framgång under de senaste åren. Detta var bara ett tillägg, herr talman.

Herr talman! Jag tyckte inte det fanns något riktigt samband mellan aggressiviteten i Lars Werners anförande och den sorts konkreta budskap som skulle kunna bära upp frenesin i attacken. Vi diskuterar ett enigt utskottsbetänkande från utrikesutskottet. Jag har instämt till alla delar i det som står i betänkandet. Det är möjligt att Lars Werners parti tycker helt annorlunda, och då kan det naturligtvis förklara den upprördhet som vpk-ledaren visar. Men det har i så fall ingenting med enigheten om svensk säkerhetsoch nedrustningspolitik att göra.

Den svenska säkerhetspolitiken ligger fast. Den innebär att vi är beredda att försvara den svenska neutraliteten. Och det innebär att vi vill ha ett försvar som gör det möjligt för oss att upprätthålla den målsättningen. Detta innebär konkret, vad gäller den fråga som Lars Werner, berör, att vi självfallet avvisar varje kränkning av svenskt luftrum, oavsett vem det är som försöker sig på en sådan kränkning. Hela det resonemang från överbefälhavaren som Lars Werner åberopar innebär naturligtvis att vi måste se till att det svenska försvaret har sådan styrka att vi faktiskt kan avvisa de hot som möjligen skulle vara aktuella. I den mån även vpk delar den synpunkten på hur det svenska försvaret skall se ut är det naturligtvis bra, men det vore i så fall en nyhet för dagen. Sedan till frågan om vad regeringen gör för att upprätta en kärnvapenfri zon: Jag kan i detta avseende inte svara på annat sätt än jag redan gjort - med instämmande i vad utrikesutskottet har sagt. Det finns i dag de facto inte några kärnvapen i de nordiska länderna. Det finns också ett intresse från de nordiska regeringarnas sida att upprätta en kärnvapenfri zon. Det pågår en aktiv diskussion om dessa frågor, både i resp. länder — på samma sätt som här i Sverige — och mellan resp. länders regeringar. Men i de diskussionerna är man, till skillnad från Lars Werner, på det klara med att etablerandet av Norden som en kärnvapenfri zon inte står och faller med en god vilja hos de redan kärnvapenfria nordiska ländernas regeringar. Förutsättningen för att en kärnvapenfri zon skall komma till stånd är att stormakterna är beredda att lämna de garantier som det förutsätter. Om jag förstod Lars Werner rätt menade han i sitt inlägg att sådana garantier egentligen inte behövs, i varje fall inte från den sovjetiska sidan. Det är visserligen önskvärt, sade han, att man diskuterar också vad jag kallade för en uttunningszon, dvs. de kärnvapen som finns utanför nordiskt område och är riktade mot det nordiska territoriet, men det är uppenbarligen inte någon särskilt viktig fråga. Jag tror att Lars Werner är ganska ensam om tanken att Norden skulle etableras som en kärnvapenfri zon men att vi skulle vara totalt ointresserade av att det fanns kärnvapen placerade i Nordens närhet och avsedda för det nordiska området! Det är naturligtvis först när vi från stormakterna får garantier för att man är beredd att respektera det nordiska området som kärnvapenfritt som en sådan zon faktiskt existerar. Är stormakterna beredda att lämna sådana garantier, behövs naturligtvis inte några kärnvapen i vårt närområde, riktade mot det nordiska territoriet. Det besked vi tills vidare känner är att den sovjetiska regeringen över huvud taget inte är intresserad av att diskutera några sådana utfästelser. Därmed saknas naturligtvis den viktigaste förutsättningen för att en nordisk kärnvapenfri zon skall kunna upprättas.

Herr talman! Om det var på det sättet, vilket uppenbarligen föresvävar Lars Werner, att jag tillsammans med de övriga nordiska utrikesministrarna eller alldeles ensam skulle kunna avtvinga stormakterna besked och att de sedan gav det beskedet, då vore den här saken ganska enkel att ordna. Men nu är det inte så. Stormakterna gör sina egna strategiska överväganden, som vi inte rår på. Vi kan diskutera önskvärdheten av en kärnvapenfri zon. Det har vi gjort. Vi är överens om önskvärdheten av en sådan. Men vi vet att den står och faller med stormakternas vilja att lämna de garantier som kan skapa förutsättningar för att det blir en i egentlig mening kärnvapenfri zon. Detta om den litet allmänna delen av debatten som kanske trots allt inte är så särskilt väsentlig. Det väsentliga i Lars Werners senaste inlägg är ju att han nu — i varje fall vad gäller denna debatt — har konkretiserat det han är missnöjd med mera precist. Det gäller alltså anordnandet av en viss konferens. Låt mig i det sammanhanget läsa upp vad utskottet skriver och också understryka det som varande regeringens mening: ”Enligt utskottets mening bör den svenska regeringen hålla fortsatt nära kontakt med övriga nordiska regeringar i frågan, för att undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Om förutsättningar finns härför bör arbetet gå vidare. Utskottet förutsätter samtidigt att en svensk förhandlingsberedskap på området upprätthålls, bl.a. genom fortsatt utredningsarbete.” Det är ungefär på det sättet vi måste arbeta i den här frågan liksom i andra. Upprättandet av en kärnvapenfri zon, som är ett mycket stort steg om det skulle kunna tas, står och faller naturligtvis inte med en viss sorts konferens. Avgörande är ihärdigheten i det mödosamma opinionsbildande arbetet som bl.a. måste inkludera nära kontakter mellan de nordiska länderna och naturligtvis också mellan dessa länder och andra regeringar. Det har f. ö. betonats av utskottet, av mig och av andra debattörer att vi måste se frågan om en kärnvapenfri zon i Norden i ett europeiskt sammanhang. Viljan att åstadkomma en faktisk nedrustning på kärnvapenområdet eller faktisk nedrustning över huvud avgör om det kan åstadkommas någonting specifikt för Norden. Det är också i den ändan som den svenska regeringen har börjat. Vi har lagt ner betydande energi på en redan pågående konferens, den i Madrid om europeisk säkerhet. Strax före jul lade vi fram ett förslag om anordnande av en europeisk nedrustningskonferens som enligt vår mening bör inkludera diskussioner om kärnvapenarsenalerna. Senare har vi lagt fram ett dokument som skall kunna utgöra, hoppas vi, en kompromisskiss som stormakterna skall kunna enas omkring i Madrid. Jag tror inte att någon som har haft tillfälle att närmare studera den svenska aktiviteten i Madrid kan hävda att den svenska regeringen har legat på latsidan när det gäller att arbeta för nedrustning. Det gäller både opinionsbildande arbete av den typ som vi bedriver här just nu, som vi har bedrivit i olika andra sammanhang, i utrikesdebatter och i debatter utanför det här huset, och i mera konkret handfast förhandlingsarbete som också måste till och som f. n. pågår med stor envishet och mer eller mindre under svensk ledning i Madrid.

Herr talman! Det är viktigt att det råder enighet i riksdagen i huvudfrågan i dag, dvs. att den svenska regeringen skall spela en mycket aktiv roll i kontakterna med de andra nordiska regeringarna för att finna en gemensam grund i fråga om en kärnvapenfri zon i Norden. Det är värdefullt att vi har kunnat få enighet i utrikesutskottet på den punkten, och det finns också en enighet här i debatten. Trots att våra nordiska länder har mycket olikartade säkerhetspolitiska lösningar, vilket vi alla känner till, finns det också ett grundläggande avspänningsintresse i dem alla. Det har hittills manifesterat sig just i att inget nordiskt land har tillåtit stationering av kärnvapen på sitt territorium.

De nordiska länderna har bidragit till stabilitet och avspänning i hela Europa genom att avstå från att skaffa egna kärnvapen eller låta andra länder utplacera sådana vapen i något av sig kontrollerat territorium under fredstid.

Vi är redan kärnvapenfria i Norden, och varför behöver vi ytterligare formalisera detta? frågar man. Det är då viktigt att tänka bakåt på i vilka situationer man har aktualiserat olika frågor om kärnvapenfrihet. Förslagen om en formalisering av en kärnvapenfri zon i Norden har lagts fram i olika säkerhetspolitiska situationer, alltifrån Undéns förslag om en klubb — Undénplanen — i början av 1960-talet till Kekkonens första förslag vid ungefär samma tid samt till den viktiga precisering av en svensk ståndpunkt, som Anders Thunborg gjorde 1975 i en artikel i en finsk tidskrift. Det var emellertid under en avspänningsperiod i Europa. Det finns de som säger att ingenting nytt har hänt, att det räcker med att Norden redan nu är en kärnvapenfri zon. Det är då viktigt att slå fast att det sedan 1975, dvs. efter de preciseringar som gjordes av den svenska regeringen, har skett en dramatisk förändring i Europa. En utomordentligt stark upptrappning av kärnvapentillförseln har ägt rum, framför allt genom Sovjets accelererande utplacering av långdistansrobotarna SS 20 och genom NATO:s beslut i december 1979 att utplacera kryssningsmissiler och Pershing II-raketer i Europa. Det är meningen att dessa skall kunna nå Sovjet och att i varje fall kryssningsmissilerna skall passera över svenskt territorium. Därutöver har det under nämnda period skett en relativt kraftig upprustning av de taktiska slagfältskärnvapnen i Europa, inte minst på NATO-sidan. Det förs nu en diskussion i NATO om att någon gång i framtiden, kanske nästa år, börja diskutera en modernisering av taktiska kärnvapen i Europa. Pershing II-raketerna och kryssningsrobotorna var ju ett utflöde av en diskussion om en modernisering av medeldistanskärnvapnen, en diskussion som fördes i slutet av 1970-talet. Att nu börja diskutera en ytterligare modernisering av de taktiska kärnvapnen i Europa kan betyda att ett nytt varv dras i kärnvapenspiralen. Det är från den utgångspunkten, dvs. utifrån att det har skett en försämring av läget i Europa och en kraftig kärnvapenupprustning, som det krävs ett extra politiskt engagemang, initiativ och insatser för att Norden även i framtiden skall förbli vad det är i dag, nämligen ett område med låg spänning. Ett Norden i avspänning är i sig av värde för det övriga Europa. Det tror jag är viktigt att slå fast i den här diskussionen. Det är enligt min mening inte vi inom den nordiska kretsen som skall sätta upp förhandsvillkor för hur ett arrangemang med en formalisering av ett kärnvapenfritt Norden skall se ut. Det finns broderländer runt omkring oss som har en säkerhetspolitiskt betydligt känsligare situation än Sverige. Det vore alltså fel om i den nordiska kretsen Sverige först satte upp förhandsvillkor för hur en kärnvapenfri nordisk zon skall se ut för att kunna accepteras av Sverige. Den svenska inställningen bör i stället vara den som jag gav uttryck för i det upplästa uttalandet från de socialdemokratiska partierna, dvs. att man söker finna vad som är gemensamt för de nordiska länderna, vad som är den minsta gemensamma nämnaren, våra olika säkerhetspolitiska lösningar till trots. I utrikesministerns frågesvar finns en oklar formulering. Det står så här: ”Vad beträffar omfattningen av en eventuell, traktatfäst, nordisk kärnvapenfri zon anser vi att bl.a. Östersjön bör ingå i denna.” Jag utgår ifrån att man menar att de områden i Östersjön som tillhör de skilda länderna skall ingå i denna zon. Det är väl inte tänkt att hela Östersjön som internationellt hav skall ingå i zonen? Så står det faktiskt i svaret. Det vore i så fall en helt ny tolkning av begreppet zon. En annan sak är att det, om man upprättar en kärnvapenfri nordisk zon, får konsekvenser för de kärnvapen som är stationerade i närheten, t.ex. på de ryska ubåtarna i Östersjön. Men det är någonting annat än att Östersjön som hav skulle ingå i själva zonen. Skulle det vara fråga om en så förändrad inställning i fråga om omfattningen av en kärnvapenfri zon, vilket jag inte tror, så skulle den svenska regeringen på ett uppseendeväckande sätt gå ifrån en mycket gammal svensk politik när det gäller Östersjön, som går tillbaka till 1900-talets början. Då fanns det ryska förslag om en rysk-svensk Östersjöentent. Amiral Lindman varnade på sin tid för försök att göra Östersjön till ett s.k. mare clausum. Detta har sedan diskuterats under olika decennier. På 1950-talet avvisade Sverige — helt riktigt — sovjetiska propåer om att göra Östersjön till ett fredens hav. Jag utgår alltså från att man inte tänker sig en sådan förändring av den svenska politiken att Östersjön som hav skulle ingå i själva zonen. En helt annan sak är naturligtvis att upprättandet av en zon måste påverka de ubåtar som är stationerade i Östersjön. Jag vill avsluta med att ta upp tre punkter som jag tror är gemensamma för de olika nordiska länderna när det gäller värdet av formalisering av vår kärnvapenfrihet. Dessa punkter utgör den minsta gemensamma nämnaren, och det är här som vi måste söka oss fram, om vi vill nå konkreta resultat. Den första punkten är i all enkelhet att det är viktigt för alla de nordiska länderna att vi konsoliderar den kärnvapenfrihet som nu råder, att vi politiskt understryker att vi också i framtiden strävar efter att vara kärnvapenfria. En sådan gemensam politisk viljeyttring är väsentlig i ett läge där spänningen i Europa som helhet ökar. Den andra punkten, som hänger nära samman med den första, är att varje seriöst avspänningsinitiativ — i ett läge där det, som nu, sker en utomordentligt kraftig upptrappning av antalet kärnvapen i Europa — används för att påverka det totala antalet kärnvapen i Europa. En formalisering av nordisk kärnvapenfrihet måste ha syftet att bidra till att minska det totala antalet kärnvapen i Europa, vilket Sture Ericson var inne på tidigare i debatten. Detta måste vara ett viktigt mål vid varje avspänningsinitiativ. Slutligen måste — och det är den tredje punkten, som hänger samman med den andra — frågan om en nordisk kärnvapenfri zon ses i ett vidare europeiskt sammanhang. Jag tror att det är viktigt att stryka under att det också här finns gemensamma drag hos de olika nordiska länderna. Det har ibland i debatten sagts att det finns ett förslag som skulle innebära en isolerad kärnvapenfri zon i Norden utan återverkningar på det övriga Europa och ett förslag som skulle innebära en koppling till Europa. Det är därför väsentligt att det slås fast att president Kekkonen i den precisering av sin plan som han gjorde i Stockholm 1978 underströk att en nordisk kärnvapenfri zon i hans tappning kunde knytas till SALT-förhandlingarna eller till andra europeiska förhandlingar. Här gavs alltså från finsk sida uttryck för att en koppling till ett vidare europeiskt förhandlingssammanhang var tänkbar. I det norska arbeiderpartiets landsmötesuttalande, som har diskuterats tidigare i debatten, poängterades starkt att en nordisk kärnvapenfri zon skall vara ett led i arbetet på en minskning av kärnvapnen i ett vidare europeiskt sammanhang. Och i Anders Thunborgs artikel i en finsk tidskrift 1975, som också har diskuterats tidigare i debatten, underströks att upprättandet av en kärnvapenfri zon i Norden får konsekvenser för vapen som är stationerade nära zonen — norr, söder, öster och väster om den — och som är direkt riktade mot zonen. Sådana vapen blir ju överflödiga, om en zon upprättas. Vapnen bör därför, som ett led i en överenskommelse, dras bort. Här är det också viktigt att vi ser på den militär-teknologiska utveckling som har ägt rum sedan de första zonförslagen diskuterades. Det är ju i dag lättare än tidigare att omprogrammera kärnvapen. Det är i och för sig en fullt rimlig ståndpunkt som utrikesutskottet nu har intagit, när det säger att de vapen som finns nära vår zon och som är direkt riktade bara mot zonen blir överflödiga och bör dras bort. Men därmed ökar man icke Nordens säkerhet i dagens läge. En supermakt kan ju i stället omprogrammera andra kärnvapen och rikta dem mot Norden. Det är också den inställningen som har präglat mycket av den norska diskussionen. Därför är det också viktigt att ett nordiskt initiativ blir ett led i en allmän europeisk nedrustning, så att den nordiska kärnvapenfriheten används för att påverka supermakterna att minska antalet kärnvapen i Europa totalt. Det är först om antalet kärnvapen totalt minskar som vi kan tala om att säkerheten för en nordisk zon faktiskt har ökat. Det är också där som det finns en viktig koppling till de förhandlingar om medeldistansvapnen, TNF-vapnen, som skall börja i år och som både utrikesministern och Sture Ericson tidigare har talat om. Här finns en viktig, praktisk koppling, där nordiska initiativ borde kunna tas.
Fru talman! Jag har inget att invända mot det som Mats Hellström har sagt. Får jag bara kommentera några punkter. För det första tycker jag att Mats Hellström gjorde ett viktigt påpekande när han sade att idéer om en kärnvapenfri zon tidigare i regel har diskuterats i lägen av större avspänning i Europa än som råder f. n. Det kanske är symtomatiskt och rimligt att det är i lägen av avspänning som det förefaller lättare att komma fram till den sortens överenskommelser som upprättandet av kärnvapenfria zoner innebär. Omvänt kan man naturligtvis säga att i lägen där det råder mycket starka motsättningar, bl.a. mot bakgrunden av en väldigt kraftig upprustning, ter sig utsikterna att åstadkomma reell nedrustning inkl. upprättandet av zoner — som naturligtvis är en del i de ansträngningarna — på en gång angelägnare, eftersom hoten upplevs som allvarligare och svårare, eftersom motsättningarna är så stora. Det kan låta som en självklarhet att påpeka detta. Men det hör till bilden, och det bör sägas i en debatt där man från en del håll tycks tro — jag måste upprepa det — att det skulle hänga på den svenska och de övriga nordiska regeringarnas vilja om detta kan åstadkommas eller inte. Naturligtvis spelar det totala internationella läget en avgörande roll, och däri den vilja som finns hos de stater som faktiskt har kärnvapen att alls diskutera upprättandet av sådana här zoner.

Det är viktigt att man ser hela den fråga vi nu diskuterar i detta större perspektiv och inte tror att det bara är genom att föra allmänt tal om en kärnvapenfri zon som man gagnar det syfte som ligger bakom önskemålet om att upprätta en sådan. Det krävs mycket annat innan det skall framstå som en realistisk möjlighet. För det andra vill jag ta upp det Mats Hellström sade — möjligen med en liten udd av kritik — om att det inte är Sverige som skall sätta upp förhandsvillkor för en sådan här zon. Det kan ligga någonting i det. Det kanske inte är vi som har de största svårigheterna, utan det kanske är de nordiska länder som ingår i en militärpakt. Det är just det skälet att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska utgångspunkter som gör att det är riktigt att gå den väg som utrikesutskottet anvisar, nämligen att man skall undersöka vad som är gemensamt vad gäller intressen och hållning mellan de nordiska länderna och försöka driva detta som en nordisk ståndpunkt.

Detta skulle kunna ske om den svenska regeringen drev en linje som inte kan accepteras av de övriga nordiska länderna. Det är också just därför som vi i den här frågan håller ett så nära samband mellan regeringarna som vi faktiskt gör. Till sist vill jag säga att det är möjligt att formuleringen om Östersjön — även om den har använts förut, och då inte har föranlett någon kommentar — kan skapa missförstånd. Det är alltså inte Östersjön som ett fredens hav i sovjetisk tappning som vi talar om. Vad vi talar om när det gäller zonen är naturligtvis de nordiska länderna och deras territorialvatten, däribland delar av Östersjön. När det sedan gäller uttunningszonen — vi har inte ställt upp några villkor i det avseendet, utan jag talar här om den debatt där man diskuterar en sådan zon — menar man därmed de omgivande delarna av Östersjön, alltså de delar som ligger utanför de olika ländernas territorialvattenområden. Man menar Nordsjön, havsområdena norr om Skandinavien liksom också visst territorium i Östoch Västeuropa samt i Sovjetunionen. När man diskuterar en uttunningszon gäller det i och för sig inte en zon i samma mening som när man talar om kärnvapenfria zoner, utan man talar om det område där stationering av kärnvapen måste diskuteras. Det måste givetvis falla ut som ett resultat av överenskommelser och förpliktelser från stormakternas sida, att de inte jämsides med dessa förpliktelser har vapen i omgivande områden avsedda för den kärnvapenfria zonen. I annat fall har ju garantierna inget värde. Regeringen har alltså inte intagit någon ny hållning i detta avseende, och jag hoppas att jag med den här preciseringen har skingrat varje missförstånd på den punkten.
Fru talman! Det var bra att vi fick detta klarläggande på den sista punkten, dvs. i fråga om Östersjön. Utrikesministern säger att det i tider av ökad spänning är både viktigare och svårare att nå fram till förslag av typ kärnvapenfria zoner. Jag håller helt och hållet med utrikesministern om det. Det är också ett av skälen till att man vid FN:s session om nedrustning 1978 lyfte fram dessa krav som särskilt viktigai tider av minskad avspänning och att man försökte peka på vägar som är praktiskt framkomliga för att man skall kunna uppfylla kraven. Egentligen är ju detta något som gäller rent allmänt, men jag tror att det i särskilt hög grad gäller om Norden. Det finns nämligen två utvecklingar, som var för sig kan leda till att avspänningen i Norden försämras. Den ena utvecklingen är den militärtekniska utvecklingen, där introduktionen av kryssningsrobotar — om de utplaceras på vissa sätt runt våra områden — utan tvivel skulle kunna leda till en försämring av den säkerhetspolitiska situationen i Norden. Det gäller f. ö. inte bara kryssningsrobotar, utan också andra vapen som finns på båda sidor i allianserna. Den andra utvecklingen är den ekonomiska utvecklingen till havs, där vi i dag inte ser konflikter men där man framför sig, kanske om tio år, kan se konfliktmöjligheter, om det blir möjligt att utnyttja de mycket stora ekonomiska resurserna på havsbottnen i olika delar av Nordatlanten. Där kan man tänka sig att ekonomiska intressen kan komma i konflikt med olika militärstrategiska intressen. Så är det inte i dag, men det här är alltså en möjlig utveckling, som kan leda till försämringar i framtiden. Det är viktigt att vi i tid tar tag i de gemensamma dragen just därför att vi ser framför oss potentiella risker för försämringar. Från regeringens sida och från övriga partiers sida bör därför alla krafter sättas in när det gäller att finna gemensamma ställningstaganden från de nordiska länderna.